Herr talman! Maria Stenberg har frågat mig dels vilken min inställning är till internationell militär test och övningsverksamhet och om jag avser att verka för sådan verksamhet, dels när jag kommer med besked om försvarets medverkan i centrumbildningen i Arvidsjaur. I 2004 års försvarspolitiska inriktningsbeslut bestämde riksdagen om viss verksamhet i Arvidsjaur . När det gäller den militära delen av riksdagens beslut har Försvarsmakten och Försvarets materielverk på regeringens uppdrag sedan 2006 bedrivit internationell militär test-, utbildnings och övningsverksamhet, ITÖ, i projektform. Detta projekt ska avslutas vid halvårsskiftet i år. Därefter ska de två myndigheterna senast den 1 oktober 2008 redovisa resultatet av ITÖ-projektet och hur ITÖ-verksamheten skulle kunna permanentas. När det gäller den civila delen av riksdagens beslut tillsatte regeringen i juni 2005 CTÖ-utredningen om civil test och övningsverksamhet. CTÖ-utredningen redovisade sitt betänkande Testa och öva i norra Sverige - Center i Arvidsjaur i juni 2006. Betänkandet har remissbehandlats. I framför allt norra Sverige finns övningsområden både på marken och i luften som kan användas också för internationell verksamhet. Mycket pekar på att såväl Sverige som stat som Försvarsmakten har nytta av ITÖ. Min generella inställning till internationell militär test och övningsverksamhet är positiv. Syftet med det två och ett halvt-åriga ITÖ-projektet har varit att successivt utveckla formerna och inriktningen av ITÖ. Erfarenheterna ska redovisas i höst. Därefter kommer regeringen att ta ställning till ITÖ-verksamhetens fortsättning. I fråga om CTÖ besvarade näringsministern en interpellation av Maria Stenberg i november förra året och två riksdagsfrågor, av Eva Sonidsson respektive Maria Stenberg, den 7 maj i år . Näringsministern har konstaterat att ett genomförande av CTÖ-utredningens förslag förutsätter att även regeringen tar ställning. Det gäller bland annat organisationsform, preciseringar avseende finansieringen, verksamhetens inriktning och omfattning och Försvarsmaktens medverkan. Frågan bereds därför vidare inom Regeringskansliet. Som svar på Maria Stenbergs andra fråga får jag hänvisa till näringsministerns svar.

Herr talman! Till att börja med vill jag tacka för svaret och möjligheten att debattera ett i grunden ganska spännande förslag. Som sagt skulle det gynna både Sverige och naturligtvis Arvidsjaur, där det föreslagna centrumet skulle ha sitt säte. Jag är extra glad över att försvarsministerns svar är någorlunda positivt. Det borde båda gott inför framtida beslut. Man kan fundera på vad internationell militär test och övningsverksamhet handlar om. Jo, det handlar i grunden om att utveckla Sveriges förmågor till max och att utnyttja det unika klimat som finns i norra Sverige och Arvidsjaur. Hemma i Norrbotten är klimatet kallt och torrt och innehåller enorma mängder snö, framför allt i år. Det är utmärkta egenskaper för att testa, öva och forska. Man utmanar verkligen både människor och fordon i ett sådant extremt klimat. Om man lägger till mörkret under vintern kan man säga att förutsättningarna är kompletta. Fordonstestning på den civila delen är redan etablerad i Arvidsjaur och hemma i min hemkommun. Det är därför vi tycker att vi innehar en infrastruktur och en kunskap för att kunna gå vidare med och utveckla även de militära möjligheterna att sätta Sverige och A-kommunerna på världskartan när det gäller testning i subarktisk miljö. Ett samlat grepp om den civila delen och den militära delen skulle kunna ge goda förutsättningar när det gäller styrka och kontinuitet i det här extrema klimatet. Jag tror precis som utredningen säger att ett administrativt centrum placerat i Arvidsjaur skulle vara helt logiskt med tanke på både att det finns bra militära lokaliteter och att det finns en lång tradition av testning i det här klimatet, både på den civila och framför allt kanske på den militära delen. I förra försvarsbeslutet fick Luleå tekniska universitet möjligheten att forska vidare inom detta spännande område. Den militära delen, CTI, som har pågått i projektform, borde ha en stark framtidsmöjlighet med tanke på att norra Sverige erbjuder en mängd olika möjligheter till övning, precis som försvarsministern sade - stora, glest bebyggda områden med en bra infrastruktur som skulle kunna stödja utvecklingen. I sammanhanget vill jag förutom Arvidsjaur nämna Vidselbasen, som redan i dag kan visa upp goda resultat när det gäller samarbete på den militära testsidan med Flygvapnet. Sammantaget kan jag med tanke på försvarsministerns svar säga att jag ser mycket positivt på projektet och att det ska kunna bli verklighet. Men det hastar lite. Det är alltid bra med eftertänksamhet, att man bereder ärenden i ordning och att det tar den tid det ska ta, men jag tror att det finns en otålighet både på den civila delen och på den militära delen. Man måste komma fram till ett beslut, så att det som skulle kunna gynna Sverige, framför allt norra Sverige och Arvidsjaur, kan startas.
Herr talman! I regleringsbrevet för 2008 har regeringen uppdragit åt Försvarsmakten och Försvarets materielverk att den 30 juni i år avsluta internationell militär test-, utbildnings och övningsverksamhet, ITÖ. Dessutom ska man sedan från Försvarsmaktens sida den 1 oktober i år redovisa resultatet och hur ITÖ skulle kunna permanentas. Det är tidtabellen, och den känner både Maria och jag väl. Projektet måste först avslutas för att sedan kunna bli en permanent verksamhet. En av utgångspunkterna för ITÖ är betänkandet Snö, mörker och kyla från 2004, som väl beskrevs här tidigare av interpellanten. Utredningen föreslog att den internationella militära test och övningsverksamheten skulle utvecklas och pekade på ett antal positiva förhållanden. Det finns en efterfrågan om ITÖ-verksamhet från andra länder. Detta behov skulle en svensk ITÖ-lösning kunna uppfylla. På ett kostnadseffektivt sätt kommer ITÖ att kunna höja Försvarsmaktens insatsförmåga. ITÖ kommer också att skapa möjligheter att utvärdera olika förbands förmåga med utgångspunkt i internationellt vedertagna kriterier. Regeringens beslut 2004 innebar att ett centrum för test och övningsverksamhet i subarktisk miljö skulle utvecklas för att säkra en civil utveckling med militär närvaro i Arvidsjaur. Den skulle bestå av en civil och en militär del. Våren påföljande år lämnade regeringen uppdrag till Försvarsmakten att tillgodose det som riksdagen hade lagt fast. Sedan fortsatte regeringen att utveckla ITÖ och uppdrog åt Försvarsmakten och FMV att från 2006 till juni 2008 bedriva en verksamhet i projektform. Enheten skulle successivt utveckla organisationsform, ambitionsnivå och inriktning och belysa olika juridiska frågor. Då är vi framme vid det jag inledde med, att Försvarsmakten och FMV ska slutföra projektet i sommar, och därefter ska man redovisa sina erfarenheter och lämna förslag på hur en sådan verksamhet skulle kunna permanentas. Det är alltså Försvarsmakten som har regeringens uppdrag i fråga om ITÖ. När det gäller Försvarsmaktens del är det Högkvarteret som bestämmer hur ITÖ ska utformas. Även om interpellanten här naturligtvis belyser just norra Sverige ska ITÖ-verksamhet kunna bedrivas i hela Sverige där det finns anläggningar och områden som kan utnyttjas. Det är alltså inte i sig bundet bara till Norrland, men det är uppenbart att det mesta av en sådan verksamhet förmodligen kommer att bedrivas just i Norrland. Där finns det förmodligen bäst tillgång till övningsutrymmen både på marken och i luften. En betydande del av vinterträningen för utländska förband genomförs redan nu vid vinterenheten i Arvidsjaur.
Herr talman! Återigen tycker jag försvarsministern låter väldigt positiv, men vi vet att det har funnits en diskussion om den så kallade dödslistan när det gäller förbanden och den omstrukturering som pågår. Därför känns det väldigt viktigt att norra Sverige stärker sin position när det gäller att erbjuda utländska förband stora och bra möjligheter att testa sin förmåga att prestera i mörker och i kyla. Att kunna prestera någonting när det är 25 minusgrader behöver man kanske öva för att känna efter vilka begränsningar man har. Jag förstår att det finns både säkerhetspolitiska och försvarspolitiska frågeställningar när det gäller hur man ska utforma allt, hur den civila och den militära delen ska kunna samarbeta och hur det ska se ut i framtiden. Därför blir mina följdfrågor till försvarsministern: Vilka farhågor eller möjligheter kan man se när det gäller just säkerhetspolitik och försvarspolitik att samarbeta med det som egentligen skulle vara grädden på moset, att stärka norra Sverige och Arvidsjaur som en testregion? Vilka farhågor på det säkerhetspolitiska och det försvarspolitiska området kan försvarsministern se?
Herr talman! Några säkerhetspolitiska farhågor när det gäller verksamheten i Norrland kan jag inte se. Jag vill snabbt beröra det Maria sade gällande eventuella framtida avvecklingar av förbandsverksamhet. Försvarsmakten har inte presenterat något förslag för att komma till rätta med sin ekonomiska situation. Det kommer man att göra under senare delen av veckan. Jag är väl medveten om att ett antal uppgifter har cirkulerat i massmedier under en ganska lång period, men regeringen har ännu inte fått något färdigt förslag från Försvarsmakten. Så ska jag gå tillbaka till dagens ämne. Riksdagens beslut en gång i tiden gällde ju Arvidsjaur, och bakgrunden var så klart den socialdemokratiska regeringens avveckling av K 4. Riksdagen bestämde att den så kallade vinterenheten skulle flyttas till Arvidsjaur. Regeringen genomförde det våren 2005, och sedan dess verkar den i Arvidsjaur. Dessutom uppdrog regeringen åt Försvarsmakten att förlägga utbildningen av I 19:s jägarsoldater till Arvidsjaur. I det här riksdagsbeslutet fanns också en del som gällde Centrum för civil test och provverksamhet. Det är det som ligger hos näringsministern. Hon har behandlat den delen, både i interpellationssvar och i frågesvar. Jag kan bara instämma i vad hon har sagt och konstatera att enligt CTÖ-utredningens förslag krävs fortsatta överväganden. Ett av dem är Försvarsmaktens medverkan. Andra viktiga delar är det civila centrumets organisationsform, verksamhetsinriktning och en rad frågor som gäller finansiering. Vinterenheten i Arvidsjaur är en viktig resurs för militär vinterutbildning. Det gäller både Försvarsmaktens egna förband och utländska förband som vill ha övning i rejäl snö, får man väl säga, mörker och kyla. Varje år kommer därför utländska förband som får del av den. Det är en på många sätt väldigt bra verksamhet för att utbilda och öva i riktigt vinterklimat. Jag vill understryka att det inte bara är Arvidsjaur som är viktigt. I norra Sverige finns stora övnings och skjutfält som är lämpliga både för våra egna behov av övningar och också för utländska förband, inte minst för samövningar mellan svenska och utländska förband inför gemensamma internationella insatser. I höstas genomförde till exempel den nordiska stridsgruppen sin slutövning i dessa områden. Jag vill också nämna FMV:s anläggning i Vidsel som är unik framför allt för vapenutprovning. Det kan finnas många stater som vill utnyttja de möjligheter som Vidsel kan erbjuda framöver. Sammantaget kan norra Sverige erbjuda övningsområden både på marken och i luften som det är angeläget att se om vi i framtiden kan utnyttja på ett bra vis. En utökad övningsverksamhet, både nationell och internationell, kan naturligtvis, som Maria nämnde här tidigare, få en positiv effekt på samhället i övrigt också.

Herr talman! Då har vi ett antal datum att vänta in. Framför allt när det gäller centret i Arvidsjaur handlar det om, som jag förstår på försvarsministern, ungefär den 1 oktober och en process efter det. Vi får väl mötas igen strax före jul här i kammaren, så får vi höra vad man har kommit fram till. Vi är väldigt stolta över vinterenheten i Arvidsjaur. Jag är mycket väl införstådd med att det inte bara handlar om Arvidsjaur, utan den här diskussionen handlar också om var själva navet ska finnas som ska samordna. Jag är väl medveten om att Vidselbasen är en jättebra anläggning, och man har varit väldigt duktig på att samordna de utländska förbanden när de vill prova och testa. Eftersom vinterenheten är väldigt duktig på att se till att människor kan prestera bra i extremt klimat önskar jag att försvarsministern besöker vinterenheten i Arvidsjaur och tar del av den verksamhet som bedrivs där och verkligen på plats får höra från de duktiga militärer som jobbar där om verksamheten, så att han känner en stark förankring i norra Sverige inför kommande beslut.
Herr talman! Jag vill säga till interpellanten att jag tycker att det är bra att debatten nu kom till stånd. Vi har haft försök i den här riktningen tidigare, både på frågestunder och i interpellationer, som inte varit möjliga att genomföra. Hur som helst: Som fond för denna diskussion är naturligtvis att Försvarsmakten till den 15 maj har möjlighet att komplettera sitt budgetunderlag. Där diskuteras, som vi sett i medieuppgifter, även förändringar i grundorganisationen. Dessa är ännu inte redovisade för regeringen. När Försvarsmakten har redovisat sina förslag kommer regeringen att ta ställning till dem, hur de än ser ut. Avslutningsvis vill jag än en gång understryka att norra Sverige har väldigt bra förutsättningar för militär verksamhet. Vi bör kunna hitta former att använda dessa områden på marken och i luften och också för internationell militär övningsverksamhet. Det ter sig svårt att se några områden i vårt land som har bättre förutsättningar för vinterutbildning än denna del av vårt land.